Herr talman! I dag ska vi debattera om den årliga skrivelsen för den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget att lägga skrivelsen till handlingarna. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PAUfM, är en mötesplats för parlamentariker från EU och Medelhavsländerna. Den har som mål att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet. Jag är ledamot av delegationen, och är också vice ordförande i kvinnoutskottet. Olle Thorell, som skulle ha hållit det här anförandet, är ordförande i den svenska delegationen och brukar i dessa debatter hålla anföranden på ett alldeles förtjänstfullt sätt. Men då han har fått förhinder att delta i dagens debatt har jag fått i uppdrag att redovisa hur arbetet i delegationen har fortlöpt under 2017. Herr talman! Jag tänker passa på att också delge några tankar om vägen framåt. Jag vill av den anledningen anmäla att jag kanske kommer att överskrida den anmälda talartiden något. Arbetet i PA-UfM har under året, liksom förgående år, fortlöpt med en relativt låg intensitet. Det har till stor del att göra med organisationens administrativa tillkortakommanden och bristfälliga organisering. Vår delegation jobbar dock på och tar varje tillfälle i akt att konstruktivt kritisera och föreslå förbättringar. Det är förbättringar som vi nu kan se inom till exempel kvinnoutskottets arbete och organisering. Frågor som har varit i fokus under 2017 har bland annat varit hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i Medelhavsområdet. PA-UfM har under året också behandlat frågor som är kopplade till migrationsströmmar, projektverksamhet i Gaza, innovationsfrågor och strategisk forskning, miljöfrågor för främjande av blå arbetstillfällen och tillväxt i Medelhavsområdet. Ett annat tema har varit bekämpandet av radikalisering, islamism och islamofobi. Och ytterligare andra teman har varit ungdomars framtidsutsikter, kvinnors deltagande i beslutsfattandet, trafficking samt villkor för kvinnor i väpnade konflikter. Sverige valdes 2017 in som medlem i kvinnoutskottet som en av tre vice ordförande, ett uppdrag som jag nu innehar. Ambitionen är att fortsätta med detta arbete. Delegationen har nyligen också genomfört en studieresa, i april 2018, till Tunisien för att visa hur vi i delegationen, trots de tillkortakommanden som finns inom PA-UfM:s organisation, arbetar för dess syften, det vill säga att främja att interkulturell dialog och demokrati fortskrider. Herr talman! Precis som tidigare år blev det få utskottsmöten inom PAUfM under 2017. Antalet möten varierade mellan utskotten, och det ekonomiska utskottet utmärkte sig med en högre mötesfrekvens än de andra utskotten. De svenska ledamöterna har huvudsakligen deltagit i de utskottsmöten som legat i anslutning till församlingssessionen, med undantag för det ekonomiska utskottets möte i Lissabon i december, där jag och Olle Thorell deltog. Det politiska utskottet har under 2017 framför allt fokuserat på implementeringen av UfM:s projekt i Gaza och the Euro-Mediterranean agenda for managing migration in the Mediterranean. Utskottets årliga rekommendation riktar sig till såväl UfM, EEAS och EU som till den egna församlingens utskott och medlemmar fokuserade på aktuella utmaningar såsom pågående konflikter, migration, terrorism och radikalisering. Det ekonomiska utskottet har under 2017 till stor del diskuterat utbildningsfrågor, bland annat Innovation and Higher Education in the Euro-Mediterranean Region och Job Creation - Policy and Joint Projects in the PA-UfM-countries. Även frågor kring Europas digitala framtid och Bluemedinitiativet om strategisk forskning och innovation för att skapa stordriftsfördelar och främja blå arbetstillfällen och tillväxt i Medelhavsområdet har diskuterats. Miljöutskottet har under året haft frågor på agendan kring utsläpp och föroreningar, vattenbrist, förnybar energi, behovet av snabba åtgärder i flyktingområden i fråga om vatten, energi, återvinning, avfall och så vidare. Kulturutskottet har under året fokuserat på frågan om radikalisering och mer specifikt orsakerna till radikalisering. Kvinnoutskottet har diskuterat kvinnors deltagande i beslutsfattande, trafficking samt UfM:s Worthproject . I tillägg har två stående teman stått på dagordningen: villkor för kvinnor i väpnade konflikter samt kvinnor och migration. I samband med församlingssessionen i Rom ledde jag mötet i ordförande Chettaouis frånvaro. Därmed var jag även talesperson för utskottet vid församlingssessionen, där rekommendationen presenterades och också godkändes av församlingen. Årets rekommendation i Rom hade det överordnade temat Participation of women in the leadership positions and decision making: Challenges and prospects. PA-UfM:s trettonde församlingssession ägde rum den 12 maj 2017 i Rom under italienskt ordförandeskap. Huvudtemat var hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i Medelhavsområdet. Församlingssessionen avslutades med att det roterande ordförandeskapet överlämnades till Egyptens parlament. Herr talman! I dag handlar det om återrapportering, men naturligtvis är det framtiden och det pågående verksamhetsåret som vi fokuserar på. Förberedelserna inför årets församlingssession, som äger rum i Kairo den 28-29 april, är i full gång. Samtidigt äger toppmötet för medlemsländernas talmän rum. Under besöket kommer den svenska PA-UfM-delegationen att delta i ett studiebesöksprogram som svenska ambassaden anordnar med fokus på bland annat jämställdhetsfrågor, ekonomisk inkludering och utbildning i Egypten. Besök på Svenska institutet i Alexandria och Anna Lindh Foundation planeras också. Delegationen avser att under 2018 söka mer dialog med sekretariatet och relevanta medlemsländer för att på det viset verka för bättre organisering och effektivare verksamhet. Under 2018 har PA-UfM-delegationen som ambition att på olika sätt arbeta aktivt med informationsspridning och väcka debatt. I år planeras också ett seminarium i Sveriges riksdag med titeln Kvinnor som fredsbyggare - kvinnors roll och deltagande i fred och konflikt i Mellanöstern. Avslutningsvis, herr talman, ser delegationen fram emot det kommande verksamhetsåret och att fortsatt få återrapportera och debattera om sitt arbete i riksdagens kammare. Vi vill också från hela delegationen framföra vårt kända tack till Helena Lundstedt och alla andra på RIK som har gjort ett strålande arbete för att stödja oss i vårt arbete. Tack så mycket!

Herr talman! I dag debatterar vi den årliga redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet. Jag vill be om överseende ifall jag överskrider den anmälda talartiden. Moderaterna ansluter sig till utskottets förslag att godkänna redogörelsen och lägga den till handlingarna. En debatt i kammaren har som mål att ledamöterna ska få möjlighet att utbyta tankar och ståndpunkter samt sprida kunskap och information till allmänheten. Medelhavsunionen har sitt ursprung i Barcelonaprocessen, som startade genom ett partnerskap på regeringssidan mellan Europeiska unionen och Medelhavsländerna med start 1995. Herr talman! Medelhavsunionen är en mötesplats för parlamentariker. Dess arbete vilar på Barcelonadeklarationen med fyra huvudinriktningar på sin agenda: politik, ekonomi, kultur och migration. Målet är att stärka fred och stabilitet i världen, inte minst i området runt Medelhavet, som enligt min bedömning i dag har nått en kritisk kokpunkt och riskerar att utvecklas till ett allvarligt hot mot världsfreden. Dess arbete bedrivs i fem parlamentariska fackutskott. Utskotten hanterar frågor inom politik, ekonomi, kultur, miljö och kvinnorättigheter. I kvinnoutskottet deltar Sverige som medlem och valdes 2017 in som en av tre vice ordförande, som vi hörde nyss. Viktigt att peka på också, herr talman, är det faktum att organisationen är den enda där Israel och den palestinska myndigheten träffas samt stora delar av arabvärlden. Under 2017 var de olika arbetstemana kopplade till migrationsströmmar, miljö och arbetsfrågor samt tillväxt i Medelhavsområdet, radikalisering, islamism och islamofobi, trafficking, väpnade konflikter med mera. Ordförandeskapet roterar på årsbasis och övergick i maj 2017 från Italiens parlament till Egyptens dito. Den så kallade byrån, bestående av ett antal talmän bland de deltagande länderna, ansvarar för att koordinera organisationens arbete samt företräda denna i relationerna med andra institutioner. Unionen för Medelhavet syftar till att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet, som jag sa tidigare, genom att stärka regionalt samarbete och integration mellan företrädesvis EU-länder och ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika. Den parlamentariska församlingen är sedan 2003 en mötesplats för parlamentariker från EU-länder och partnerländerna Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, den palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien och Turkiet. I församlingen ingår 280 parlamentariker från de deltagande länderna, från de olika nationella parlamenten och från Europaparlamentet. Herr talman! Situationen vid östra Medelhavet börjar nå oacceptabla nivåer. Cypernproblematiken och Turkiets dagliga provokationer mot grannen Grekland oroar Nato, Europeiska unionen och USA. Situationen på västra Balkan är inte bättre. Här har Ryssland, Turkiet och Kina sina aspirationer. Detta bör bli ett ämne till diskussion i Medelhavsunionen på det kommande mötet. Herr talman! Den svenska delegationen består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordinarie är Olle Thorell, Socialdemokraterna, Eva Lohman, Moderaterna och Yasmine Larsson, Socialdemokraterna. Suppleanter är Adnan Dibrani, Socialdemokraterna, Amir Adan, Moderaterna och Kalle Olsson, Socialdemokraterna. Jag har inte själv haft förmånen att delta i delegationen, men jag har läst rapporterna, intervjuat de svenska delegaterna och efterlyst information i ett bredare perspektiv. Det jag har kommit fram till är att den svenska delegationen har varit och är mycket aktiv och drivande, vilket parlamentet och dess talman bör informeras om. Dock fortsätter dessvärre den negativa trenden att arbetet präglas av ineffektivitet och brist på organisation, något Sverige inte är orsak till. Situationen är med andra ord otillfredsställande. Herr talman! Inte minst under dessa tider borde ett sådant här forum vara en väsentlig drivande faktor i utvecklingen av en region som präglas av komplexa problem som kan leda till större utmaningar än i dag för världsfreden. Den svenska delegationen avser att under 2018 söka mer dialog med organisationens sekretariat och på detta sätt verka för bättre organisering och effektivare verksamhet inom ramen för organisationens målsättningar. På den punkten föreligger inga som helst konflikter mellan regeringen och mitt parti. Sverigedemokraterna däremot, trogna sin isolationistiska dogm, vill att Sverige lämnar Medelhavsunionen. Jag anser att det vore fel. Låt mig avsluta mitt inlägg med att poängtera att Sverige både vill och kan spela en viktig roll i detta ytterst känsliga geopolitiska område, och det brådskar.